Herr talman! Skattesystemet måste vara enkelt att förstå, och det måste vara enkelt att redovisa för att betala rätt skatt. Möjligheterna till skatteplanering bör vara små. Skatterna ska därför vara så likformiga som möjligt, med få undantag och särregler. Reglerna bör medverka till att det är attraktivt att redovisa och betala skatt på ett korrekt sätt, till exempel genom sambandet mellan taxerad inkomst och ersättning i socialförsäkringarna. Det är viktigt att skattemyndigheter, tull och rättsväsen har resurser och möjligheter att kontrollera att reglerna följs och att beivra skattebrott. En välfärd finansierad med skatter bygger på att medborgare och företag uppfyller sina skyldigheter, redovisar och betalar skatt på ett korrekt sätt. Skattefusk skapar orättvisa, snedvrider konkurrensen och leder till att skattesystemets och välfärdsstatens legitimitet försvagas. Att vissa undviker att betala in skatt innebär att skattebördan ökar för andra. Om medborgarna misstänker att inte alla solidariskt bidrar till finansieringen av den offentliga sektorn urholkas tilltron till välfärdsstaten och skattesystemet. För att skattemoralen ska vara hög krävs att alla bidrar solidariskt och att de upplever att de verksamheter som finansieras med skatter bedrivs på ett rationellt och effektivt sätt. Därför ska skattefusk såväl som bidragsfusk bekämpas då det riskerar att underminera skattemoralen. Herr talman! Skattefusket, beräknades 2008 till 133 miljarder kronor. Ja, ni hörde rätt. Denna gigantiska summa skulle räcka till att dubbla barnbidraget, väghållningen, banhållningen på järnväg, arbetslöshetsersättningen och garantipensionen samt en del utöver detta. Det sagt för att belysa vilken enorm summa skatter som undanhålls. Vi socialdemokrater vill att kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som undanhåller inkomster från beskattning och mot dem som bryter mot bestämmelser som hederliga företag och privatpersoner följer. Därför har vi i vårt budgetförslag tillfört Skatteverket ökade resurser för att bekämpa just skattefusket. Herr talman! Penningtvätt och skattebrott hänger samman. I detta förenas grov organiserad brottslighet med ekonomisk brottslighet. Vi menar att penningtvätt ska betraktas som ett separat brott. Sekretesslagsformuleringar som hindrar Skatteverket att rapportera misstänkt penningtvätt måste ändras. Misstänkta penningtransaktioner ska kunna frysas under en begränsad tid. Kontrollen över växlings och faktureringsbolagen måste skärpas eftersom dessa i dag används både när svarta pengar tvättas vita och när vita pengar görs om till svarta. Många menar att termen "penningtvätt" borde bytas mot "penningförflyttning" eftersom regelrätt penningtvätt endast är en liten del av det som i dag hanteras av finanspolisen. I stället handlar det om konsumtion av kriminella och svarta pengar samt rena överföringar, det vill säga penningförflyttning. Skatteverket har, och har haft, en rad olika branschprogram mot skattefusk. Personalliggare kombinerat med oannonserade kontrollbesök inom frisörs och restaurangbranscherna har visat sig vara ett mycket bra instrument mot skattefusk. Vi socialdemokrater vill gå vidare med detta i första hand till bygg och tvätteribranscherna. Att det är en nödvändighet för att komma till rätta med problemen visar byggbranschen som själv har tagit olika initiativ. Därför tycker vi att det är hög tid för regeringen att ta tag i frågan och visa att den stöder branschens olika initiativ. Herr talman! Det finns många exempel på ett effektivare skattesystem. För det första: Inför entreprenadavdrag som en lösning där en viss del av betalningen till underentreprenörer hålls inne för att säkra inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter i till exempel bygg och anläggningsbranschen. För det andra: Månadsredovisningen av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska vara individuell och inte, som i dag, i form av en totalsumma. För det tredje: Slutför arbetet mot skattefusk i taxibranschen. Inför redovisningscentraler till vilka köruppdrag och ersättningar rapporteras. Krav på anslutning till en redovisningscentral skrivs in som villkor för taxitillstånd. Det är några exempel på hur man skulle kunna komma till rätta med en del av den gigantiska summan på 133 miljarder. Det saknas således fortfarande en rad efterfrågade verktyg för att begränsa svartjobb och annat nationellt skattefusk. Min fråga blir därför: När kommer regeringen att ta skattefusket på allvar? 133 miljarder som undanhålls är enormt mycket pengar. Regeringen borde handla, inte sitta på avbytarbänken och titta på. Herr talman! Med detta anförande som grund ställer jag mig bakom Socialdemokraternas reservationer men yrkar bifall endast till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att vi i skatteutskottet kunnat enas om uppdraget till regeringen att se över F-skattsedeln och hanteringen av den. Det kom en hel del rapporter om möjliga fusksituationer under hösten och fram till jul. Det är bra när riksdagen på detta sätt kan enas om att se över regelverk som inte verkar hålla och som inte verkar fungera helt. Från Miljöpartiets sida är vi väldigt intresserade av F-skattsedelns värde för småföretagare och egenföretagare och som start inom näringslivet. Jag har själv haft F-skattsedel ett antal gånger under mitt liv och har märkt hur enormt enkelt, klart och tydligt det kan bli när man sköter det där. Jag brukar för skojs skull diskutera detta med min bror, som är egenföretagare i Tyskland. Det enda jag får höra från hans sida är hur krångligt det kan vara. Då är det ganska trevligt att bo i Sverige. Jag vill gärna att det ska fortsätta att vara trevligt, enkelt och tydligt. Därför är det bra med en översyn. Vi ska se över hur det fungerar. Om det finns anledning till kritik av brister ska vi åtgärda de bristerna på sikt. Som sagt är jag väldigt glad att vi har fått ett enigt utskott bakom oss i denna fråga. Det är jättebra när man kan vara klok tillsammans. Det är inte alltid vi är kloka tillsammans, får jag väl lägga till. Det är i alla fall vad jag tycker. Föregående talare tog upp skatteförfarandet och bristerna i det. Det finns väldigt mycket att göra. Skattefel är inte bra. Det svenska skattesystemet lever på att vi kan uppleva det som rättvist, att det är enkelt och att det finns en styreffekt. Det sistnämnda är väldigt viktigt för oss i Miljöpartiet. Det handlar om hur skatter kan användas för att styra mot framtida mål för ett långsiktigt socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Detta är någonting som vi i princip säkert kan vara överens om. Sedan finns det differenser mellan våra partier kring hur långt vi vill gå. Men att vi vill ha bort skattefusket är vi väldigt tydliga med. Därför är det lite synd att vi i utskottet inte kunde enas kring de frågorna och att vi från oppositionens sida har varit tvungna att reservera oss på ett antal punkter. Vi får väl hoppas att Alliansen på sikt kommer att inse behovet av skärpning när det gäller att få bort skattefusk. Naturligtvis står jag bakom alla reservationer från Miljöpartiet, men jag vill lyfta fram och yrka bifall till reservation 8. Den gäller någonting som jag personligen har väldigt stark anknytning till: skärpning av möjligheterna till att snabbare få skyddade personuppgifter. Jag har i 15 års tid drivit ett behandlingshem för kvinnor i kris och stött på många kvinnor som varit illa ute och varit tvungna att fly från män som slagit dem. Det finns inte nog med stöd samhället kan ge dessa kvinnor. Det är otroligt viktigt att vi ställer upp när denna hjälp behövs. Vi har under senare tid alltmer uppmärksammat hur detta ibland går snett. Plötsligt har uppgifter spridits ändå. För individen kommer detta att få väldigt långtgående konsekvenser. Men detta gäller också andra saker. Jag kan ta ett exempel från min hemstad, Södertälje. Där pågår just nu en av de större rättegångarna mot kriminell gängbildning i Sverige. Det är egentligen första gången som man har tagit tag i det här ordentligt från polisens sida, och det är väldigt framgångsrikt. Nu prövas detta inför rätten. Ett antal personer har vågat ställa upp som vittnen, trots att de därmed bryter sina etniska band och familjeband. De har fått nya identiteter. Om deras nya identiteter avslöjas genom misstag eller annat kommer de att råka väldigt illa ut. Jag kan säga att rättvisan i så fall får det svårt i framtiden i Södertälje, för ingen kommer att våga ställa upp. Det finns alltså många anledningar till att vi måste ta frågan om skyddade personuppgifter på allvar, för både rättstryggheten och mänskligheten och för att människor som råkar illa ut ska få det skydd som de behöver och är förtjänta av. Jag yrkar bifall till reservation nr 8.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till våra reservationer 3, 6 och 7. Sverige har en tradition av att ta ansvar för alla medborgare genom det skattesystem och det välfärdssystem som vårt samhälle bygger på. Vår skattemoral är nog generellt väldigt hög, om man jämför med hur det ser ut inom vissa andra EU-länder som just nu är på tapeten av andra anledningar. Som svensk har man nog också en känsla av att vilja göra rätt för sig, även när det gäller att betala skatt. Det finns ett antal bevingade ord som yttrats vad gäller den saken. När det gäller skatteförfarandet reflekterar man lite grann som ny i utskottet. Jag är ganska intresserad av historia och läser bland annat Kalmar stads och slotts historia. Det är ganska intressant att läsa hur det var på 1500-1600-talet, när Gustav Vasas fogdar härjade i mina hemtrakter. De skatter som bygdens allmoge och borgerskap ålades var minst sagt betungande, liksom de handelsförbud som infördes. Ovanpå det fanns dansken som härjade och brände med jämna mellanrum. Jämför man detta med dagens skatter har vi nog det egentligen ganska bekvämt i dag. Vi kan skatta oss väldigt lyckliga. Hur mycket detta har spelat in när vi i modern tid utvecklat vårt välfärdssystem vågar jag inte spekulera i, men det har säkert haft sin betydelse och är nog en av orsakerna till att i varje fall de flesta vill ha ett solidariskt välfärdssystem. Fru talman! I vår reservation 3 tar vi upp förändringar i kassaregisterlagen, där vi vill att de undantag som finns i dag blir betydligt färre. Vi anser att undantagen i kassaregisterlagen är alldeles för omfattande. Det finns till exempel torghandlare och andra näringsidkare med undantag som omsätter mångmiljonbelopp, men där myndighetskontrollen försvåras av att dessa företag inte omfattas av kravet på kassaregister. Detta har lett till en del misstankar om osund konkurrens och så vidare som uppstått mellan torghandel och detaljhandel. Därför är det väldigt glädjande att Skatteverket har lyssnat på branschföretagen och för en dryg vecka sedan överlämnade ett förslag till Finansdepartementet, där man föreslår att undantaget för bland annat torghandel och marknadshandel tas bort. Förslaget innebär även att utländska företag ska omfattas av lagen, vilket jag anser är väldigt bra. Enligt förslaget sänks även omsättningskravet för att man ska bli tvungen att använda sig av kassaregister från fyra till två basbelopp. De av Skatteverket föreslagna åtgärderna överensstämmer väl med vår reservation. När det gäller taxibranschen, som också föregående talare tog upp, finns det fortfarande en rad problem, som uppmärksammades så sent som under förra veckan i bland annat Dagens Nyheter. Att det fortfarande återstår en del att göra inom denna näring är alldeles uppenbart. Skatteverket har tidigare gjort en hemställan till regeringen om införandet av obligatoriska redovisningscentraler inom taxinäringen. Jag hade gärna sett att S och MP haft en egen separat reservation om redovisningscentraler och tömningscentraler. Den hade vi utan tvivel stött här i kammaren. Hade jag varit lite mer på hugget i utskottet kunde jag ha lämnat en egen reservation på Socialdemokraternas ena yrkande. Men det går säkert fler tåg. Det verkar inte som att regeringen har någon större ambition i denna sak. Vi får återkomma själva i kommande motioner. Fru talman! Hur många har inte haft problem med att läsa ut alla poster och avgifter på sin elräkning? När man till slut har lyckats förstå alla delsummor får man också en förståelse för och en viss uppfattning om hur mycket som är produktionskostnader, överföringskostnader och olika former av skatter och avgifter på elräkningen. Om man jämför en faktura från sin elleverantör med sin lönespecifikation inser man snart att det finns en del brister i lönespecifikationen. Det finns med andra ord svarta hål i lönespecifikationen. Det som saknas mest är arbetsgivaravgifter. Jag anser att det även i lönespecifikationen ska synliggöras samtliga skatter och avgifter. Jag skulle gärna även se en uppdelning på beräknad kommunalskatt, landstingsskatt och statlig skatt i lönespecifikationen. När det gäller folkbokföringen har vi uppmärksammat en sak som har gjort mig lite förundrad. Om en person kommer till Sverige och får uppehållstillstånd registreras medborgarskap i folkbokföringen. Om personen har flera medborgarskap registreras alla i folkbokföringen. Det finns utrymme för upp till tre utländska medborgarskap. Det märkliga inträffar när personen sedan får ett svenskt medborgarskap. Då stryks nämligen alla andra uppgifter om medborgarskap i folkbokföringen. Enligt proposition 1999/2000:147 sägs följande: "I folkbokföringen registreras uppgift om medborgarskap. För den som är svensk medborgare skall inte eventuellt utländskt medborgarskap registreras." - "Något skäl att på grund av förslaget om tillåtande av dubbelt medborgarskap ändra nuvarande ordning för registrering av medborgarskap inom folkbokföringen kan inte anses föreligga." Det innebär alltså att bara det svenska medborgarskapet framgår i folkbokföringen och de personbevis och så vidare som andra myndigheter kan se. Skatteverket har dock en viss möjlighet att se historiska händelser. Man har möjlighet att se det genom vissa sökfunktioner i deras system. I Finland, för att ta ett närliggande exempel, registreras dubbla eller flerdubbla medborgarskap. Detta har gett upphov till en del problem. I samband med EU-valet 2009 uppmärksammades detta då Valmyndigheten inte hade uppgifter om i vilket land medborgare med dubbla eller flerdubbla medborgarskap röstade. Det gick ganska bra att rösta i flera länder i EU-valet. Det finns givetvis fler myndigheter som kan ha nytta av dessa uppgifter när inkomster, beskattning, bidrag, pensioner, tillgångar och så vidare ska kontrolleras. I de kontakter som jag har haft med Skatteverkets jurister skriver de att medborgarskap i vissa lägen kan utgöra tungan på vågen som gör att en person anses obegränsat skattskyldig eller inte. Ett annat exempel gäller statistik som upprättas av andra myndigheter eller SCB. Som lagstiftare anser jag att det är en grundförutsättning att den statistik och det som presenteras för mig också är adekvat för att kunna göra en riktig bedömning och fatta rätt beslut. Ett exempel på detta finns i vårt rättssystem. Med dagens folkbokföringssystem blir statistiken av till exempel de intagna inom fångvården väldigt missvisande då personer med dubbla eller flerdubbla medborgarskap redovisas som svenska medborgare om bara ett av medborgarskapen är svenskt. Det ger i mina ögon en falsk bild av verkligheten inom rättsväsendet. I de kontakter jag har haft med Skatteverkets jurister säger de att de påpekade detta förhållande att bara svenskt medborgarskap registrerades när den nya medborgarskapslagen infördes. Skattverkets jurister skriver också att de skulle välkomna en ny behandling av frågan exempelvis i form av ett politiskt initiativ men att det inte är helt oproblematiskt.

Fru talman! Jag vill lyfta fram reservation 8 eftersom frågan om skyddad identitet är väldigt viktig. Sedan vill jag även ta upp reservation 4. Vi har aldrig varit rikare i mänskligheten någonsin förut. Det är svårt att förstå hur man kan låta någon svälta när resurserna finns. I dag går över en miljard människor konstant hungriga och är undernärda. Drygt 20 000 barn, som är under fem år, dör varje dag. Framsteg har gjorts i kampen mot fattigdom, men det går alldeles på tok för långsamt. En viktig anledning är att pengaflödena i dag går från syd till nord och att de vinster och inkomster som skapas i syd aldrig kommer länderna i syd till del utan hamnar i skatteparadis i nord. För varje krona som vi ger i bistånd får vi tio kronor tillbaka genom olagliga och oredovisade kapitalflöden åter hit till nord. Det är ganska orättvist. Genom att multinationella företag använder sig av kapitalflykt i form av felaktig prissättning och interna köp undandrar man 160 miljarder dollar från syd varje år. Samtidigt beräknas att det saknas 40-60 miljarder dollar för att nå millenniemålen. Det är alltså 160 miljarder dollar som försvinner, och det behövs 40-60 miljarder dollar för att nå millenniemålen. Utan kapitalflykten hade många länder i syd själva haft resurser att minska fattigdom, mödradödlighet och hunger. Det är positivt att även de borgerliga partierna nu i EU-nämnden ställt sig bakom land-för-land-redovisningen som är ett viktigt verktyg för att komma till rätta med kapitalflykten. Det är kanske lite grann tack vare finanskrisen som fler och fler blir positiva till land-för-land-redovisningen runt om i Europa. Mer kontroller behövs. Det inser de flesta i dag. Men problemet är tyvärr fortfarande att i Sverige gynnar staten företag via Sida. Man ger exportkrediter, investeringsstöd eller andra former av ekonomiskt stöd till företag som aktivt bedriver kapitalflykt. Vänsterpartiet anser att Sverige borde följa Norges exempel och införa ett förbud mot att exportkrediter, investeringsstöd eller andra former av stöd till näringslivet betalas ut till företag som har verksamhet i skatteparadis. Förslaget om land-till-land-redovisning som kommer att tas upp i EU behöver också skärpas. Det är viktigt att det bör gälla alla multinationella företag inom alla sektorer, inte bara vissa. Vi vill heller inte att det ska finnas undantag. Förslag om möjlighet till undantag behöver tas bort. Det kommer annars att bli smitvägar som kommer att bli svåra att täppa till. Utöver betalningar till regeringar bör det ingå en fullständig finansiell rapportering som innefattar vinster, produktionsvolymer, försäljningar, kostnader, tillgångar samt betalad skatt. Detta behövs för att myndigheter och andra ska kunna bedöma företagens verksamhet och därmed vilken skatt de bör betala. Det bör också finnas med i arbetet. I dag när det är påtagliga ökade belastningar på ekosystemen och människors livsrum, vilket accentueras ännu mer av klimatförändringarna, är det viktigt att se till att länderna i syd har möjlighet att bygga upp sin välfärd. Livsmedelsproduktionen hotas allt mer både på grund av torrare klimat i många områden, ökad konkurrens med biodrivmedel, ökade oljepriser samt spekulationen i livsmedel. Tyvärr, fru talman, finns det inte ens skrupler inför att spekulera i människors mat i dag. År 2007 beräknades mer än hälften av jordens handel ske via skatteparadis samtidigt som skatteparadisen bara stod för 3 procent av den globala bnp:n. Hälften av jordens handel skedde via skatteparadis. Det är helt otroligt. Skatteparadisen har stor påverkan på länder i syd. I Sverige beräknas enligt Skatteverket 46 miljarder förloras från det offentliga till skatteparadis. Det är ett stort problem även här. Det är viktigt att dessa inkomster nu börjar komma länderna i syd till del så att de kan bygga upp sin välfärd. Det är angeläget att Sverige ligger på för att redskapen inte ska bli tandlösa. Självklart stöder jag våra övriga reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera en uppgift som Anders Karlsson återkom till. Det gäller det gigantiska beloppet 133 miljarder som staten går miste om på grund av skatteundandragelse. Det är jätteallvarligt. Men om Hans Karlsson skulle ha varit intellektuellt hederlig kanske han också skulle ha nämnt att Skatteverket redovisade den uppgiften i början av förra mandatperioden, det vill säga ganska snabbt efter det att Socialdemokraterna hade lämnat över regeringsmakten. Det kan vi väl ha i bakhuvudet, tycker jag. Med detta sagt yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna, med undantag för Sk359, yrkande 6, som ett enigt utskott föreslår att riksdagen delvis ska bifalla. Jag återkommer till det. Sammanfattningsvis kan man konstatera att betänkandet SkU17 och motionsförslagen har ett tungt fokus på fusk och ökade skatte och avgiftskontroller. Det syftet är gott. I regeringen pågår också redan ett omfattande beredningsarbete för att komma till rätta med skattefusk, skatteflykt och svartarbete och i förlängningen att försvåra för ekonomisk brottslighet. En händelse som ser ut som en tanke, som jag också kan glädja Anders Karlsson med, är att justitieministern så sent som i går tog emot Penningtvättsutredningen. Den har haft i uppdrag att se över kriminaliseringen av penningtvätt. Och precis som efterlyses i en del motioner och av Anders Karlsson föreslås just att brottet bryts ut och betraktas som ett självständigt brott - ja, till och med placeras i en egen lag - och att straffen skärps rätt rejält. Nu ska vi så klart invänta vad remissinstanserna säger och vad de tycker om förslagen. Men utredningens ansats är väldigt tydlig. Rättsapparaten ska snabbare än i dag kunna lägga krokben när till exempel någon i näringslivet medverkar till en handling som kan misstänkas syfta till att tvätta svarta pengar vita. Som sagt, det pågår ett brett arbete i regeringen för att skärpa skattekontrollen, stävja skattefusket och förhindra ekonomisk brottslighet. Det arbetet syftar inte minst till att komma till rätta med sådana avarter på marknaden som snedvrider konkurrensen och riskerar att slå ut seriösa företag. Alla vi som gillar fri företagsamhet på lika villkor bör givetvis önska regeringen varmt lycka till i detta arbete, och jag utgår från att arbetet bedrivs skyndsamt. På tal om seriösa företagare behöver Sverige många fler av dem. Det var också anledningen till att F-skattereglerna ändrades den 1 januari 2009. Då öppnades för en mer nyanserad bedömning av begreppet arbetstagare. Genom att underlätta för människor att få F-skattsedel har flera anställda fått sin verksamhet klassad som näringsverksamhet och fler har kunnat starta egna företag. Men den frihetsreformen applåderades inte direkt av vänsteroppositionen - nejdå. Och det hjälpte inte att regeringen redan i propositionen var väldigt tydlig med att utvecklingen skulle följas noga. Helt i linje med regeringens avsiktsförklaring då föreslår i dag ett enigt utskott att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen begär en förutsättningslös och ansvarsfull utvärdering av det förändrade näringsverksamhetsbegreppet. Det innebär att utskottet delvis tillstyrker yrkande 6 i motion Sk359. När fler får möjlighet att vara företagare behöver också konsekvenserna för detta belysas. Vad händer med skatteuppbörden? Och vad blir effekterna på arbetsmarknaden, för arbetstagarnas ställning och inte minst för företagandets villkor? Därför bör utvärderingen omfatta även de aspekterna, och som sagt var ska utvärderingen ske skyndsamt. Men översynen av F-skattereformen betyder inte att vi ska återgå till ett regelverk som sätter käppar i hjulet för jobb och privat företagande. Om det skulle visa sig att reformen missbrukas, med risk för ökat skattefusk, ska givetvis eventuella luckor i lagen täppas till. Det är så vi säkrar att företag har goda villkor och att legitimiteten för reformen upprätthålls. Fru talman! Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nöjer sig nu inte med detta utan vill att utvärderingen går längre. Bland annat luftar man tanken på en återgång till tidsbegränsad F-skattsedel, samtidigt som man vill begränsa möjligheten att få F-skattsedel vid brottslighet. Det låter ju självklart. Men faktum är att en sådan begränsning redan finns i dag. F-skattsedel får till exempel inte beviljas den som har belagts med näringsförbud. Och en F-skattsedel utfärdas inte en gång för alla, utan den gäller tills vidare. Som framgår av betänkandet kan en godkänd F-skattsedel återkallas vid fall av missbruk. Därför kan man undra varför oppositionen driver på det här kravet, som också framfördes i samband med riksdagens behandling i höstas av den nya skatteförfarandelagen. Beror det på ren okunnighet? Nej, jag tror inte det, utan vad som ligger bakom är det gamla vanliga, att den fria företagsamheten ska misstänkliggöras. I vänsterns idealsamhälle är alla anställda, helst av staten, och ingen har över huvud taget något behov av en F-skattsedel. Fru talman! För den oppositionella vänstern, och dit räknar jag även Socialdemokraterna än så länge, är varje företagare i första hand en potentiell skatteförbrytare. Vi i Alliansen, och i dag också Miljöpartiet, gillar däremot entreprenörer. Vi vill stimulera företag. Vi vill att de ska växa. Det är bra för jobben, det är bra för människors ekonomi, och det är bra för landet.

Fru talman! Maria Abrahamsson pratade här om de 133 miljarderna. Jag kan upplysa om att utredningen heter SoU2008:1. Jag tror faktiskt att Anders Borg var finansminister och att Fredrik Reinfeldt var statsminister 2008. Det är möjligt att jag har fel på den punkten, men det är den utredningen jag hänvisar till när det gäller de 133 miljarderna. Det kan jag väl få en kommentar till. Det andra är att om ni nu tycker att det är viktigt att titta på F-skattsedeln och dess innebörd, varför är ni då så rädda för att ta med de punkter som vi socialdemokrater har fört in i vår motion? Varför är ni så rädda för att förhindra skattefusk eller ekonomisk brottslighet? Varför är ni så rädda för att föra in det i en utredning? Eller varför huvud taget i en F-skattediskussion bli tvingad att under galgen göra det ni gjorde? Det gjorde ni upp med Miljöpartiet, och det är ju bättre än ingenting. Nu ska ni verkligen se över det här, men i vilken grad och hur mycket? Anklaga inte oss för att vara motståndare till fri företagsamhet när vi har haft socialdemokratiskt innehav av regeringsmakten i 70-80 år och den svenska företagsamheten verkligen har bidragit till Sveriges välfärd! Maria Abrahamsson, återkom till verkligheten! Svensk socialdemokrati har stöttat svenskt näringsliv i över 80 år av innehavande av regeringsmakten, och så ska du anklaga oss för att inte vilja göra det. Däremot vill vi inte att det ske fusk och att man ska undanhålla pengar från skatt. Det är det vi inte vill.
Fru talman! Jag börjar med att kommentera de 133 miljarderna. En utredning som lämnade sitt betänkande 2008 tillsattes 2007, kanske 2006. Vad tittade den på för uppgifter? Ja, inte det som hände 2008, utan typ åt andra hållet, när vi hade socialdemokratiska regeringar. Jag säger det bara som en sakupplysning. Fru talman! Anders Karlsson sade att sossarna hade jobbat nära med näringslivet i 80 år. Det kanske säger något om möjligheterna till skatteundandragelse, hur det har varit tidigare. Nu har vi en regering som på ett ganska effektivt sätt försöker minska den svarta marknaden genom ROT och RUT. Ni gillar ROT och inser att det leder till fler vita jobb. Vi tycker att det även är okej med RUT eftersom samma fenomen uppenbarar sig där, nämligen att människor hellre jobbar vitt. Så jag tycker nog att det görs mycket. Som jag nämnde i mitt anförande pågår det ett brett arbete i regeringen. På nästan varje punkt som det motioneras om finns det utredningar som bereds i regeringen. Nej, det går inte jättesnabbt, men regeringen har inte suttit jättelänge - till skillnad från andra regeringar. Jag känner mig starkt och tryggt förankrad i verkligheten, och jag ser att det går framåt. Därför blir jag inte så rädd för de hårda orden.
Fru talman! Ja, Maria Abrahamsson behöver allt stöd hon kan få i denna besvärliga situation. Det är intressant att Maria Abrahamsson undviker att svara på min fråga om F-skattsedeln. Det är märkligt att hon inte kan svara på varför de punkter som vi hade med i vår motion inte kan finnas med i en utredning. Varför är det så svårt? Maria Abrahamsson erkände att hon hade fel i sitt påstående att utredningen kom under den socialdemokratiska regeringen. Det var lögn, och det har hon bekräftat. Den kom 2008. Det har gått fyra år sedan utredningen kom, och i praktiken har ingenting hänt. I mitt anförande sade jag att det finns en hel del utredningar som det inte blivit något av. Vad har hänt med till exempel den utredning om taxiverksamheten som Skatteverket skickade till regeringen? Har den också stoppats i byrålådan? Det finns mycket regeringen kan göra för att bidra till att minska skattefusket på 133 miljarder med några miljarder, men inget händer. När det nu ska göras en utredning om F-skattsedeln tar man inte med alla delarna. Varför, Maria? Om man nu vill göra det, varför kan man inte ta med alla de punkter som vi hade? Ni vill egentligen inte göra det alls, men eftersom det fanns en majoritet i utskottet för att tillstyrka vår motion gjorde man upp med Miljöpartiet - och det är bättre än ingenting. Vi tycker dock att man ska fullfölja det. Det var faktiskt en socialdemokratisk regering som införde F-skatten. Men finns det felaktigheter ska man utreda det och komma till rätta med det. Skattefusk underminerar nämligen skatteuppbörden. Detta bekymmer har man i ett sydeuropeiskt land i dag. Det heter Grekland.
Fru talman! Anders Karlsson anklagade mig för att inte vilja besvara frågan om F-skatt. Jag är väluppfostrad och eftersom jag bara hade 29 sekunders talartid kvar insåg jag att jag inte skulle hinna besvara den utan att dra över tiden. Vi ska göra en förutsättningslös och grundlig utvärdering av F-skattereformen, precis som Socialdemokraterna vill. Vi kan dock ibland känna att det finns en obalans i de kontrollmekanismer som Socialdemokraterna vill använda för att bekämpa en viss typ av brottslighet. Det är ingen hemlighet att regeringen har varit ganska framgångsrik när det gäller att bekämpa bidragsfusk, och skattefusket jobbar vi stenhårt med. För oss som är så intresserade av och positiva till företagsamhet är det livsviktigt rent förtroendemässigt att vi har sjysta regler som funkar och att företagare inte fuskar. Gör de det ska de åka dit. Det råder ingen tvekan om det. Man måste dock ha en balans i de kontrollinstrument man använder. Vi kan inte vara strängare mot de enskilda företagare som vi så väl behöver för att skapa nya jobb än vad vi är mot skattefusk. Det går inte. Jag tror att Anders Karlsson förstår vad jag menar om han tänker efter. Det måste finnas förutsättningar för företag att existera. När man läser er reservation är det ganska lätt att se vad som i förlängningen döljer sig bakom era motiv. Ni vill göra det svårare att vara företagare. Vi vill göra det lättare, men det ska vara rätt.

Fru talman! Mycket kort: Inom området skatte och avgiftskontroll har regeringen genomfört en rad åtgärder för att komma till rätta med olika typer av fusk med skatter och avgifter. Det har gjorts genom kraftfulla inhemska åtgärder men också via samarbetsavtal med olika länder. Och det kommer mer. Jämfört med andra länder, i Europa såväl som i övriga världen, har Sverige en väl utbyggd kontroll av företag i allmänhet och av kontanthanteringsbranscher i synnerhet. Några av de motioner som har väckts pekar på områden där en lättnad av kontrollen skulle kunna övervägas. Andra vill införa stärkt kontroll. Avgörande för skatteområdet måste generellt ändå vara förutsägbarhet och gemensamma regler för alla företag. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital för investeringar i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika, bland annat. Verksamheten finansieras via biståndsbudgeten. Swedfund har under de senaste åren fått utökade uppgifter, bland annat genom att man 2008 beslutade att överföra ansvaret för de så kallade startprogrammen från Sida till Swedfund, och den borgerliga regeringen har vid flera tillfällen gett Swedfund kapitaltillskott. År 2008 beslutade Swedfund om investeringar på drygt 500 miljoner kronor. Tidningen Omvärlden avslöjade att 20 procent av dessa, 98 miljoner kronor, gått via skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna där insyn är obefintlig. Detta bör strida mot regeringens ambition att sätta kvalitet och resultat i centrum för utvecklingsarbetet. Den norska regeringen har samtidigt beslutat att inga nya biståndssatsningar ska gå via skatteparadis och har tillsatt en utredning med målsättning att Norge ska avveckla alla fonder i skatteparadis. I Sverige har ett tillfälligt stopp införts för nya investeringar, men Swedfund fortsätter investera i fonder i skatteparadis där man har kontrakt. Swedfund har investerat 90 miljoner kronor i företaget Pan Africa Energy som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania. Företaget är registrerat i två skatteparadis, vilket motiveras med att det är skatteeffektivt. Denna skatteeffektivitet har lett till att Pan Africa Energy fört ut över 100 miljoner kronor i obeskattade vinster genom skalbolag till skatteparadis. Den skatt de hittills undgått att betala i Tanzania skulle ha kunnat finansiera skolgång för 175 000 barn under ett år. Det är oacceptabelt och strider mot grundtanken med bistånd. Hur kan regeringen tillåta att biståndspengar används på detta sätt? Är det inte dags att göra som Norge och sätta stopp för samarbetet med skatteparadis? Är detta klok politik?

Fru talman! Jag vill uppmärksamma den här frågan. Det har med riskkapitalproblematiken att göra. Nu när frågan är så aktuell och kommer att diskuteras i EU och den svenska regeringen kommer att vara med och diskutera känner jag att det är viktigt att lyfta frågan. Jag hoppas att det jag har sagt belyser detta ytterligare och att regeringen kommer att arbeta effektivt med detta. Det gäller framför allt Swedfund som är en statlig fond och inte borde bete sig på det här sättet.
Fru talman! Jag är övertygad om att man kommer att se över detta.

Fru talman! Som vanligt har mina allianskolleger berört stora delar av innehållet i betänkandet när det är min tur att komma upp i talarstolen. Därför ska jag kommentera några av oppositionens reservationer som jag starkt vänder mig emot. Både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern vill fortsätta att belasta företagen med ökad administration genom att införa entreprenörsavdrag och månadsredovisning av skatter och avgifter på individnivå. Det går säkert att hitta fördelar med en månadsredovisning, och en del företag har säkert också digital teknik för att klara av att plocka fram uppgifterna ur sin löneadministration. Men troligen har inte alla det. För dem innebär det ett kostsamt merarbete. Vänsterpartiet tillägger att det vid införandet är viktigt att Skatteverket ges nödvändiga resurser för att förberedelsearbetet ska kunna ske så fort som möjligt. Jag undrar vem som ska betala för företagens ökade administration och förberedelsearbete. Ska de också få lite pengar? Det är tydligen fritt fram för oppositionen att gång på gång föreslå åtgärder som leder till ökad och kostsam administration för företag samtidigt som man ifrågasätter resultatet av regeringens förenklingsarbete. Fru talman! Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill, som sagt, införa ett entreprenörsavdrag. Vänsterpartiet går så långt att de uttrycker att det är en brist i lagstiftningen att en huvudentreprenör inte kan hållas ansvarig för villkoren hos en underentreprenör. De vill se en lagstiftning som innebär att huvudentreprenören ska vara ansvarig för att skatter och sociala avgifter betalas in av de underentreprenörer de anlitar. Det finner jag helt absurt. Jag är rätt säker på att många håller med mig. Vänsterpartiet föreslår till och med att uppdragsgivaren ska kunna hålla inne sin betalning till dess att det anlitade företaget betalat sina skatter och avgifter. Med vilka pengar ska underleverantören betala? Ska de behöva ta lån för att klara betalningarna, eller tror Vänsterpartiet att företagare har obegränsad likviditet? Det här förslaget slår hårt mot både huvudentreprenörer och underentreprenörer. Självklart vill jag också se att det blir ordning och reda i skatteinbetalningarna och att seriösa företag ska slippa konkurrera med oseriösa, men varje enskilt företag måste ta ansvar för sin egen verksamhet och granskas utifrån det. Om man mellan två företag har avtalat om en vara eller tjänst, gjort upp om pris och kvalitet, fått tjänsten utförd och varan levererad och betalat enligt avtal måste det väl få stanna vid det. Skatteverkets granskning måste väl ändå inriktas på det företag där bristerna finns och inte lasta över administration och ansvar på ett företag som fullgjort sin del av avtalet. Fru talman! Jag har träffat flera företagare där Skatteverket redan nu, utan en lagstiftning om entreprenörsavtal, har ställt huvudentreprenören till svars för underleverantörers skatteskulder. Peter Nilsson är en företagare som framträdde med sin historia på Skattebetalarnas rättssäkerhetsseminarium för några veckor sedan. Elias Melki har författat en hel bok om hur han drabbades av Skatteverkets handläggare. I januari kunde jag läsa i min lokaltidning Smålandsposten att Skogsströms Åkeri i Alvesta hade råkat ut för exakt samma sak. De har alla blivit misstänkta av Skatteverket för svarta affärer i samband med att de har anlitat en underentreprenör som varit oseriös. Skattebrottet har inte skett inom deras eget företag, och de har helt korrekt betalat och redovisat de tjänster de köpt. De har varit utan skuld och utan möjlighet att bevisa sin oskuld. Det har påbörjats en påfrestande process med Skatteverket som inte haft några bevis för sin misstanke. I många fall har Skatteverket haft en misstanke mot det oseriösa företaget redan innan det seriösa företaget blivit kund. I stället för att Skatteverket i ett tidigt skede granskat verksamheten och påtalat bristerna i det företag som säljer sina tjänster och inriktat sig på bristerna där de uppstått luras seriösa företag in i affärsrelationer där de får bära hela ansvaret för underleverantörens brister. Många företag har inte ekonomiska muskler för att klara av en rättsprocess mot Skatteverket. De tvingas därför ta kostnaderna för ett skattetillägg för det andra företagets anställda eller gå i konkurs. Andra med starkare ekonomi kan föra en rättsprocess i flera instanser för att rentvå sitt namn och företagets goda rykte och bli friade från anklagelserna. Men det kan ta många år och kosta miljonbelopp för juridisk hjälp. Det anstränger den enskilde personens hälsa, och det förstör pågående och kommande affärsrelationer för lång tid framåt. Därmed försvinner naturligtvis de efterfrågade jobben. Det kan väl ingen tycka är bra. I bästa fall kan företaget beviljas en liten del av rättegångskostnaderna när de fått rätt i sista instans. Men kostnaden för det rättsliga försvaret, uteblivna eller inställda affärer, tiden som tagits i anspråk för processen i stället för till driften av företaget och pricken i brottsregistret är skador som aldrig läker eller blir ekonomiskt ersatta. Fru talman! Nu pågår det fördjupade utredningar inom Finansdepartementet för att förstärka skatteförfarandelagen inom fem delområden när det gäller rättssäkerheten. Utredningen ska vara klar i september 2013, och jag har stora förväntningar på utredningens resultat. Samtidigt inser jag att just den här problematiken inte omfattas av utredningen. Jag har träffat på flera fall där jag anser att lagstiftningen är tillräcklig, men där tolkningen brister. Allt handlar inte om lagstiftning. En stor del handlar om inställning, personligt ansvar och attityd hos de enskilda skattehandläggarna. Då är det ett ansvar för myndighetens ledning. Mycket av Skatteverkets verksamhet och service är berömvärt bra och står sig väldigt väl i jämförelse med annan myndighetsutövning, både nationellt och internationellt. Men de brister jag pekar på är skadliga för de svenska företagen, och därmed för de jobb som vi alla vill ska skapas för att generera skattepengar till välfärden. Jag anser att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bör tänka både en och två gånger innan de ens funderar på att föreslå att man ska belasta våra svenska företag med administrativt och missriktat ansvar och föreslå nya lagar som ger Skatteverket befogenhet att i ännu högre grad utsätta seriösa företag för dyra rättsprocesser. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Karin Nilsson nämner vår motion. En stor del av anförandet bygger på vår motion. Vi har skrivit så här i motionen: En inbetalning på 50 000 kronor kan som det är i dag gälla för 4 anställda likaväl som för 40. Genom en individuell skattedeklaration försvåras redovisningen av oriktiga siffror. Det skapar möjlighet att bedöma realismen i inbetalningen. Den anställde ska också kunna kontrollera att skatter och avgifter har inbetalats för honom eller henne. Vi vill följa det förslag som lämnades i SoU 2011:40. I och med det återkommer jag till det som jag sade tidigare i mitt anförande. Det finns ett stort antal utredningar liggande på Finansdepartementet som man kan ta del av. Nu hänvisar Karin Nilsson till en ny utredning som ska komma 2013. Vad blir det av den? Blir det lika mycket av den som det blev av de andra utredningarna? Jag upprepar det som jag sade i mitt anförande: Gå ut från avbytarbåset, delta i matchen och se till att det verkligen blir så. Vi vill inte försvåra för några företag. Vi vill bara se att de sköts rätt. Är man som Centerpartiet småföretagarnas parti, som man så väl formulerar det, de nya liberalerna, borde man också se till att det verkligen blir rättvisa inom företagsamheten så att de som undanhåller skatter i stället ska konkurrera på lika villkor som de som är skötsamma. Det är väl en självklarhet, eller är det inte det, Karin Nilsson?
Fru talman! Om man har uppmärksammat vad jag nämnde alldeles nyss tycker jag självklart att det ska finnas en rättvisa. De seriösa företagen ska givetvis slippa konkurrera med oseriösa företag. Det är självklart.

Månadsredovisningarna som nämndes här innebär ett merarbete, och det framgår tydligt av Vänsterpartiets skrivning att man vill att Skatteverket ska få pengar för detta merarbete. Det blir ett merarbete för företagen, särskilt för de små som kanske inte har de tekniska förutsättningarna som gör att allt ramlar fram genom ett knapptryck. Då känner jag att det innebär att vi lastar på företagen mer arbete, samtidigt som vi många gånger kan stå här i kammaren och resonera om att vi inte har lyckats uppnå regelförenklingsmålet på 25 procent. Vem är det i så fall som ser till att det blir krångligt? Vi måste hela tiden väga det ena mot det andra för att det inte ska bli mer krångel. Vi har infört saker som har skapat mer krångel men som har gjort nytta, och där har man gjort en avvägning. Jag kan nämna lagen om kassaregister. Den ställde till med mycket mer administration, men den plockar också in skattepengar.
Fru talman! Jag tror inte att jag fick svar på min fråga. I all företagsamhet dras det skatt för varje individ. Samtidigt som man räknar ut lönen och de sociala avgifterna som ska betalas in räknar man också ut skatten. I dagens datavärld är det inget problem. Jag kan inte se att det finns något problem när det gäller att skicka in det på individnivå. Fru talman! Jag har i mitt tidigare yrke som ombudsman inom Byggnads ofta varit på företag och diskuterat detta. När man inom vår organisation räknade ackord och så vidare skedde det på individnivå, och det var inget problem i dagens datavärld. Det finns inga problem med det. Vi kan läsa vad man skriver i SOU 2011:40. Varför händer ingenting? Vill man skydda de oseriösa företagen på bekostnad av de seriösa? Det tycker jag att man borde fundera över. Om det skulle bli lite mer krångel och lite sämre för dem som är seriösa och om de får någon annan kostnad tas ju den ut i nästa led. Men samma argumentation har anförts när det gäller att man inte ska vara sjukskriven mer än 365 dagar eftersom det finns så många som fuskar. För dem som är cancersjuka upphör sjukskrivningen efter 365 dagar. Varför går det på det ena stället men inte på det andra? Det är min enkla fråga till Karin Nilsson.
Fru talman! Jag får än en gång upplysa om att det hade varit bra om man hade lyssnat på det som jag sade. Det som jag sade var att det säkert finns fördelar med en redovisning på individnivå men att det kommer att ställa till med en del merkostnader för dem som inte har denna digitala teknik. Det finns givetvis digital teknik för detta, och det finns säkert de som kan plocka fram detta genom ett knapptryck. Men det finns också de som inte har denna teknik. Kan man påstå att man ska lämna pengar till Skatteverket för att kunna förbereda, som jag tog upp i mitt anförande, tycker jag att man också ska titta på vilka kostnader som det medför för dem som inte kan få fram detta genom ett knapptryck och eventuellt stimulera dem till att så att säga byta upp sig och förbereda för en sådan omställning. Man kan inte bara tro att detta ska tas upp på räkningen till deras kunder. Det är inte alltid så enkelt med denna administration, som i många fall hela tiden växer, för att komma till rätta med skatteproblemen. Detta kostar företagen en hel del pengar, och på något sätt ska dessa pengar hämtas in igen. Jag är inte helt motståndare till detta, vilket jag inte heller uttryckte, men jag är motståndare till mer regelskapande som kostar mer pengar för företagen, och där måste vi se upp.

Fru talman! Det allra billigaste och bästa är ärliga människor, oavsett om de är företagare eller anställda. Jag önskar att vi fick lite högre etik i samhället på olika områden när det gäller att sköta sig. Jag skulle vilja skapa lite balans i denna diskussion. Det viktigaste är att vi har rätt skatt och rätt uppbörd. Det är vi helt överens om, även om det kanske inte låter så. Det är givetvis mycket viktigt att man har en fungerande skattekontroll och en fungerande skatteuppbörd. Skatteverket i Sverige gör faktiskt ett mycket gott arbete i sin myndighetsutövning och förbättrar ständigt sina metoder och sin handläggning för att underlätta för skattebetalarna. Man försöker också samverka med andra myndigheter. Det vore önskvärt om Skatteverket kunde samverka med andra länder för att minska den skatteflykt som sker genom snåriga skatteupplägg och andra sätt att komma undan beskattning. Jag vill även lyfta fram en annan sak. Lika viktigt som detta är det att de skatter som vi har är legitima och transparenta och dessutom begripliga. Snåriga skatteregler kan faktiskt skapa uppbördsproblem, regeltolkning och skattefel. Regelförenklingar är därför också ett prioriterat område när man utformar skatter. Det gäller både inom skatteområdet och inom andra områden. Regler som skapar godtycklighet och stort tolkningsutrymme bör undvikas. Exemplen på detta har genom åren varit många. Flera har gjort olika tolkningar och därmed kanske gjort fel eller helt enkelt blivit överbeskattade eftersom det lämnats för mycket tolkningsutrymme. När skatter utformas måste vi vara duktiga på att göra dem precisa så att de kan vara generella och lätta att tolka så att vi slipper långa processer i domstolar om hur de ska tolkas. Det skapar bara arbetstillfällen för jurister som sysslar med ekonomi. Dessutom blir det mycket godtyckligt hur man bedömer saker och ting. Det gäller både inom vårt socialförsäkringssystem och inom skattesystemet. Alliansregeringen försöker hitta rimliga och bättre vägar och rensa i denna djungel. Det finns en skattedjungel där det är svårt att se effekterna. Regelverket måste fungera så att vi gynnar människor som på ett ärligt sätt vill skapa nya företag och utvidga företag. Vi vet att Sverige har ett växande problem. Vi har det så kallade timglaset. Vi har många små företag, soloföretag. Vi har få medelstora företag eftersom de inte vill växa på grund av olika regelverk. Och så har vi ett antal större företag. Om Sverige vill utnyttja framtiden genom att få fler företag som växer måste vi också ha ett regelverk som gör att de är beredda att växa. Därför är skatteutformningen mycket viktig. Den måste vara både rättssäker och ge möjligheter att skapa förutsättningar för företagarna. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.